Herr talman! Det har inom statsutskottet rått en betydande grad av enighet om väganslagen för nästa budgetår. Detta får kanske ses delvis mot bakgrunden av att Kungl. Maj:t nu för första gången på flera år har föreslagit en ökning av investeringsanslagen för nybyggnad av vägar. Ökningen är emellertid utomordentligt blygsam och gäller framför allt nybyggnader av vägar inom tätorter. Jag vill understryka att den ökningen endast får betraktas som att första steg. Vi kan väl alla i denna kammare vara ense om att väganslagen för närvarande är otillräckliga. De har inte ökat i takt med de ständigt stegrade krav som ställes på vägväsendet här i landet. Godstransporterna har sålunda mer och mer överflyttats till vägarna. År 1950 gick ungefär 20 procent av godstransporterna på vägarna, medan 1967 den andelen hade stigit till 52 procent. Över hälften av samtliga godstransporter går alltså nu på vägarna. Dessutom ökar antalet personbilar oerhört snabbt. Under den senaste tioårsperioden har bilantalet fördubblats från 1 till 2 miljoner, och antalet beräknas redan år 1975 vara uppe i 3 miljoner, alltså en ytterligare ökning med 1 miljon personbilar. Detta ställer naturligtvis mycket stora krav på vägväsendet. Vad är då anledningen till att anslagen till vägväsendet har varit så relativt blygsamma? Ja, i någon mån beror det kanske på att vi inte haft riktigt klart för oss att vägväsendet är en produktiv verksamhet. Om denna verksamhet skötes rationellt ger den samhällsekonomiska vinster, men får inte vägväsendet tillräckliga resurser och blir verksamheten icke rationellt skött, uppstår samhällsekonomiska förluster. Vägverket har också påpekat, att om nybyggnadsanslagen inte ökas tillräckligt kommer detta att medföra ökade utgifter för samhället därigenom att man då blir tvungen att höja anslagen för underhåll av vägarna. Kommunikationsministern har gjort en detaljändring i årets statsverksproposition som är intressant, när han ändrat beteckningen »underhåll av vägar» till »drift av vägar». Det är ett steg i rätt riktning, nämligen att man skall betrakta vägväsendet som en produktiv verksamhet. I detta sammanhang vill jag också uttrycka min tillfredsställelse över den programbudgetering som har påbörjats.

När det gäller väganslagen för nästa budgetår föreligger bara en reservation, reservationen 1, i vilken reservanterna utöver Kungl. Maj:ts förslag begär en ökning på 6,3 miljoner kronor, som skall tillfalla länsvägarna. Detta yrkande följer vägverkets förslag på denna punkt, och reservationen har tillkommit med tanke på vikten av att få till stånd så goda förhållanden som möjligt för länsvägarnas del. Det är dock givetvis den framtida vägverksamheten som är det intressanta i detta sammanhang. Härvidlag har det ansvariga verket, vägverket, lämnat upplysningar som jag tycker är närmast sensationella. Man säger att de samlade vägoch gatubyggnadsbehoven i och mellan tätortsregionerna synes komma att få en sådan omfattning att — om inte övriga investeringsbehov nästan helt skall lämnas åsido — investeringsanslagen till den statliga väghållningen måste öka med minst 9 procent per år. En sådan ökning uppnås inte på något sätt i årets budget, och jag kan inte heller finna att kommunikationsministern i den gjort några utfästelser för framtiden. Nå, vad skall man då göra om denna ökning med 9 procent per år inte kan genomföras under den närmaste tiden? Vägverket menar att den statliga väghållningsverksamheten då får koncentreras till primärlederna, huvudsakligen i och mellan tätortsregionerna, medan för det mera finmaskiga vägnätet utanför de större tätortsregionerna väghållningsansvaret får överflyttas från staten till kommunerna. Vad innebär nu detta? Att man får koncentrera sig på primärlederna genom att lasta över ansvaret för den övriga verksamheten på kommunerna löser inte frågan om underhållet av det mera finmaskiga vägnätet. Hur skall kommunerna kunna ordna detta? Vil ka ekonomiska möjligheter har kommunerna att överta en betydande del av väghållningsansvaret när de statliga anslagen inte räcker till? Vi vet att kommuner i glesbygdsområdena redan har det besvärligt ekonomiskt. Kommunalskatterna måste ökas i betydande grad, och det är svårt att inse hur kommunerna skall kunna bära en sådan överflyttning av väghållningsansvaret från staten utan att någon ny finansieringskälla anvisas för dem. Med det skattesystem som vi för närvarande har drabbar dessutom kommunalskatten de lägre inkomsttagarna hårdare, och det torde vara en ytterligare anledning till att inte lasta över sådana här bördor på kommunerna. Vägverket anför emellertid också en annan synpunkt. Man menar att det kan vara mera rationellt att låta kommunerna överta en större del av väghållningsansvaret. Jag måste säga att jag ställer mig mycket tveksam härtill. Kan det vara mera rationellt när det gäller t.ex. att utnyttja maskinparken, att det finns två huvudmän för väghållningen — staten för primärlederna och kommunerna för det s.k. finmaskiga vägnätet? Annars sägs det ju alltid att man får en rationellare skötsel genom de stora enheterna. Det vore bra om kommunikationsministern hade möjlighet att anlägga några synpunkter på denna fråga. Nog tycker jag att det närmast verkar som om detta att överflytta en stor del av väghållningsansvaret på kommunerna innebär att riksdagen så att säga sopar hela problemet under mattan. Man vill inte riktigt se vilka konsekvenser det skulle ha att inte ge vägväsendet tillräckliga anslag, utan man hoppas att det skall bli kommunernas problem. Det är därför, herr talman, som vi. i reservationen 1 framfört synpunkter av det slag jag här redovisat. Departementschefen har inte tagit någon ställning till vägverkets förslag. Ja, om det är ett förslag vet man inte riktigt — det kan måhända tolkas som en botelse från vägverket, att beviljas inte denna anslagsökning på 9 procent, så kan verket inte ta ansvaret för vägverksamheten här i landet. Vägverket vill alltså få till stånd en kraftig ökning av väganslaget. Jag hoppas att kommunikationsministern tar hänsyn till dessa synpunkter och ser till att det i framtida statsverkspropositioner föreslås anslag av den storleksordning som behövs för en rationell väghållning. Det verkar som om den s.k. rationaliseringssynpunkten för vägverkets del kommer i andra hand. Kommunikationsministern säger emellertid att vi får ta ställning till dessa ting senare — utredningar och överväganden pågår inom departementet. Utskottsmajoriteten uttalar att vi inte skall föregripa den prövning som görs inom departementet, eller kommande riksdagars beslut. Jag för min del tycker att denna fråga är så väsentlig att det inte skadar att kommunikationsministern får några synpunkter med på vägen när han skall överväga saken. Jag hoppas därför att de synpunkter som vi framfört i reservationen 2 blir beaktade, oavsett om riksdagen nu bifaller reservationen eller inte. Jag tror inte att vare sig kommunikationsministern eller utskottsmajoritetens talesman kan förneka att den skildring som vägverket ger i sina petita är riktig. Det är helt enkelt ett faktum att det behövs en kraftig investeringsökning, om vi skall kunna bedriva en rationell vägverksamhet här i landet. Och kan vi fortsätta diskussionen från den utgångspunkten, tror jag att det finns förutsättningar för ett konstruktivt tankeutbyte. Herr talman! Reservationen 3 anknyter till de synpunkter som jag nu framfört. Vi uttalar där att Kungl. Maj:t bör »vid kommande budgetarbete beräkna resurser för vägändamål av sådan omfattning att senare års ackumulerade eftersläpning såvitt rör vägbyggnad och drift undanröjes». Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna, 1, 2 och 3. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är att hälsa med tillfredsställelse att anslagsökningar har gjorts i år, även om dessa för det stora vägnätet inte kommer att innebära några påtagliga förändringar. Jag vill ta upp ett uttalande av vägverket, som jag anser vara värt en särskild kommentar, och som också här understrukits av avdelningens ordförande. Vägverket har i årets petita framhållit att om riksdagen inte ställer erforderliga medel till vägverkets förfogande, kan det nuvarande väghållningsansvaret inte uppehållas. Det är då enligt vägverkets mening nödvändigt att överföra det mera finmaskiga vägnätet till annan huvudman. Detta är en uppfattning som centerpartiet inte kan biträda. Det är inte mer än 25 år sedan vägväsendet förstatligades. Många goda insatser har gjorts under den tiden, men fortfarande drivs många vägar av kommuner, vägsamfälligheter och enskilda. Att i ett sådant läge överföra ansvaret för en ännu större del av vägnätet till dessa olika huvudmän förefaller att vara mindre välbetänkt. En sådan ordning skulle också, som här förut sagts, i första hand drabba kommuner i glesbygder som redan har ett dåligt skatteunderlag, en hög kommunal utdebitering och en mångfald kilometer av just detta finmaskiga vägnät inom sina områden. Jag föreställer mig att det måste vara mycket irrationellt att här bygga upp en helt ny väghållningsorganisation med maskiner och personal, som i många fall skulle få korsa vägförvaltningarnas ansvarsområden. Därför vill vi redan nu avvisa denna tanke. För centerpartiet är det naturligt att målsättningen med ett förstatligat vägväsende skall vara att staten i prin cip skall svara för alla vägar och kommunikationsleder mellan olika orter. Om vägverket har gjort detta uttalande mot bakgrunden av en för liten årlig anslagstilldelning, kanske det bör uppfattas som ett hot inför vad som blir följden av den knappa medelstilldelningen. Jag hade därför väntat mig att kommunikationsministern i årets statsverksproposition närmare skulle ha kommenterat och motiverat den hittills förda vägpolitiken. Statsrådet säger visserligen att konsekvenserna av en ändrad ansvarsfördelning är svåra att överblicka utan en mera ingående prövning av alla betydelsefulla faktorer i sammanhanget men att frågan för närvarande övervägs i departementet. Vår mening i centerpartiet är att sådana överväganden inte behöver göras. Några ändringar beträffande väghållningsansvaret i enlighet med vägverkets propå bör inte ske. Riksdagen har att anslå de medel som behövs för att hålla en önskad vägstandard, och Kungl. Maj:t har att beräkna tillräckliga anslag för detta. När det gäller årets investeringar har herr statsrådet föreslagit att ökningen främst skall gå till städernas gator och vägar. Det är klart att storstäderna har problem med viktiga trafikleder och andra svårbemästrade trafikförhållanden. Men å andra sidan kan sägas att vägbyggnadsbehoven är enorma även i övriga delar av landet. Vi vet hur de kollektiva transportmöjligheterna har försämrats för dem som bor i glesbygd, men fortfarande får det väl betraktas som en rättighet för de människor som stannar kvar i glesbygden att de skall kunna färdas på vägar av godtagbar standard när de vill och behöver besöka centralorten. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet orkade Sverige investera mer än 1 miljard kronor — i den tidens penningvärde — för att bygga ut järnvägsnätet. Vid denna tidpunkt ansågs Sverige vara ett av de fattigare länderna i Europa, men trots detta gjordes denna stora investering. I dag, när vi får räkna vårt land som ett av de rikaste i Europa, aktualiseras frågan om staten över huvud taget har råd att svara för vägväsendet i dess nuvarande omfattning. Detta är enligt min mening mycket märkligt, bl.a. med tanke på den väntade expansionen av bilismen; antalet bilar beräknas stiga från 2 miljoner i dag till 4 miljoner år 1980 och 6—7 miljoner år 2000. Vi är alla dessutom medvetna om den betydelsefulla roll som en god vägstandard spelar för näringslivet. Vi satsar helt riktigt stora pengar på lokaliseringspolitiken, men jag vill påstå att den skulle få ännu större effekt om länsvägnäten vore bättre rustade. I centerpartiet är vi beredda att sluta upp kring ett intensifierat vägbyggnadsprogram, och vi tillmäter dessutom ett sådant program mycket hög prioritetsgrad. Vi känner till den väntade trafikutvecklingen, men vi vet fortfarande ingenting om resultaten av de utredningar som är tillsatta. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Är det inte på tiden att dessa utredningar nu slutredovisar sitt arbete? Vägplaneutredningen tillsattes ju år 1964 och bilskatteutredningen och vägkostnadsutredningen år 1965. Vi måste snart få ta del av dessa utredningars arbete för att kunna få en fast grund för de bedömningar vi måste göra inför 1970-talets vägoch trafikpolitik. Beträffande de reservationer som finns fogade till denna punkt vill jag bara utöver vad avdelningens ordförande sagt påpeka att reservationen 1, vari begärs en anslagsuppräkning med 6,3 miljoner kronor, skall ses som ett uppföljande av reservationen 2, där vi hävdar ett oförändrat väghållningsanslag. Dessa 6,3 miljoner kronor är naturligtvis i och för sig en obetydlig summa i en budget som omsluter nära 2 miljarder kronor, men de motsvarar det belopp som man har prutat på vägverkets äskanden till länsvägar och som — föreställer vi oss — i första hand kommer att tas just från det finmaskiga vägnätet. Vi menar i stället att detta är i behov av betydande upprustningar. Reservationen 3 slutligen innebär en beställning till nästa år: vi måste få större medel för att kunna uppehålla och förbättra den nuvarande vägstandarden med ett oförändrat väghållningsansvar. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 vid punkten 4.

Herr talman! Jag skall försöka att inte hemfalla åt någon svartmålning av vårt nuvarande vägnäts «situation. Vi har en stump här och en där som är riktigt bra, och vi skall gärna erkänna att vägverket gör väl ifrån sig med de pengar som riksdagen ställer till dess förfogande. Men detta, herr talman, betyder inte alls att vi har det bra som vi har det och tyvärr inte heller att utvecklingen går i rätt riktning. Låt mig bara erinra om att vägverket i sina petita har uppgivit att av vårt riksvägnät, som nu utgör nära 13 000 kilometer, 35,5 procent eller 450 mil — 4500 kilometer — är i behov av omedelbar ombyggnad. Jämför vi detta läge med hur det såg ut 1962 visar samma petita att det beträffande dessa vägar har blivit en förbättring med bara 2 procent, medan Europavägarna på grund av den förslitning som de varit utsatta för sedan 1962 har försämrats med 6 procent. Det har sagts tidigare från denna talarstol, men jag skall upprepa det: Vägverket anser att anslagen behöver räknas upp med cirka 9 procent om året, om verket skall kunna klara sin uppgift beträffande väghållningen. Sådant, ärade kammarledamöter, är läget i dag. Och i dag finns det ju knappt 2 miljoner personbilar, men ut vecklingen på det området står på intet sätt stilla. Vägverkets PM »Morgondagens vägar», publicerad så sent som 1 februari 1969, ger oss verkligen något att tänka på. Vi skall ha 3 miljoner personbilar 1975, omkring 4 miljoner 1980 och mellan 6 och 7 miljoner år 2000. Och man kan så mycket man vill tala om för folket att »det där är inte bra ur miljösynpunkt, det är en felaktig utveckling». Jag är övertygad om att det är en utveckling som det inte går att rida spärr mot. Lusten att ha en egen bil kommer att vara oemotståndlig även i framtiden och allt fler människor, hoppas jag, kommer att få råd att unna sig den glädjen. Med denna utgångspunkt — ett vägnät som redan är otillräckligt för nu rullande trafik — och med en utveckling av trafiken i det perspektiv som här har rullats upp är det uppenbart att gigantiska uppgifter väntar på oss. Vägverket har också räknat fram att man åren 1970—1985 — alltså på 15 år — behöver nybygga huvudvägar, d. v. s. riksvägar och primära länsvägar, för inte mindre än 17,5 miljarder kronor. Det är så svindlande belopp att vi nästan har svårt att fatta vad det är fråga om. Att nå dit fordrar helt andra insatser än vi fått vänja oss vid under senare år med praktiskt taget oförändrade anslag år efter år och med en total vägbudget som i år med mer än !/2 miljard kronor understiger vad biloch drivmedelsskatterna ger. Jag har det intrycket, herr talman, att kommunikationsministern är i färd med att kapitulera inför en uppgift som jag gärna erkänner kan förefalla vem som helst olöslig. En liten antydan om denna kapitulation ges i statsverkspropositionen, där departementschefen på sitt stillsamma och försiktiga sätt ifrågasätter, om man inte skulle kunna göra det litet lättare för staten och vägverket att lösa sina problem genom att lämpa över en del av väghållandet på kommunerna. Det skulle alltså vara ett sätt att minska pressen på staten och vägverket. På vårt håll är vi helt på det klara med att en sådan utveckling vore en utveckling till det sämre. Till att börja med vore det tekniskt, ekonomiskt och organisatoriskt felaktigt att koppla in kommunerna och tvinga dem att vara vägbyggare och väghållare i större utsträckning än de för närvarande är. Det skulle som redan sagts innebära att den tekniska och administrativa apparaten måste dubbleras. Det skulle vara i hög grad betänkligt att ytterligare betunga kommunerna ekonomiskt. Detta gäller alldeles speciellt glesbygdskommunerna, de fattiga kommunerna med dåligt skatteunderlag som omöjligen kan åta sig nya tunga uppgifter. Det kan synas vara att ta ställning litet för hastigt, att man redan vid denna tidpunkt bestämt motsätter sig t.o.m. en utredning. Men vi som varit med länge i det här jobbet vet av erfarenhet vad som menas med att beställa en utredning. Det innebär i själva verket att man har en viljeinriktning åt ett visst håll. Någon sådan viljeinriktning, herr talman, har vi för vår del inte alls. Vi är redan i dag — utan några utredningar — fullt på det klara med att vi icke önskar koppla in kommunerna i detta sammanhang. Och sedan, herr talman, tillåter jag mig att återkomma till något som jag så många gånger förut sagt från denna talarstol. Sverige är ett land i Europas periferi,och om vi inte skall bli handikappade på grund av vårt avlägsna geografiska läge behöver vi mycket goda förbindelser ned mot Europas centrum. Vi behöver broar över Öresund och Bälten, och vi behöver åtminstone en autostrada tvärs igenom Sverige i längdriktningen.

Principen om direkt finansiering finner jag tämligen orimlig. Jag har sagt det många gånger förut, och jag upprepar det: Ingen människa tänker på att uppföra en fabrik och betala den kontant; ingen tänker på att bygga ett bostadshus eller affärshus och betala det kontant. Var och en som ger sig in i sådana vidlyftiga företag är helt på det klara med att den kontanta insats han själv kan göra är ganska ringa och att han måste låna högst betydande penningmedel. Varför skulle inte samma princip gälla vägbyggen? Vi måste komma ihåg att vägbyggandet är ett högst räntabelt företag, fastän vi inte så där omedelbart kan avläsa inkomsterna i kronor och ören.

Vi får då vägarna så att säga i förskott, och vi blir skyldiga pengar på dem. Det är klart att det föreligger en begränsning på det sättet att vi inte kan överanstränga de reella resurserna i fråga om maskiner och arbetskraft. Men inom den begränsningens ram kan jag inte se något som hindrar att vi finansierar en rätt betydande del av vägbyggandet genom upplåning. Jag vill bara erinra om — och anknyter då till vad herr Dahlgren nyss sade — att det inte skulle ha funnits några järnvägar alls här i landet, om man i slutet av 1800 talet inte hade förfarit på just det sättet. Man lånade pengar utomlands — framför allt av de franska småspararna — och byggde våra järnvägar. Detta, herr talman, om lånefinansi ering; jag nöjer mig i det avseendet med det sagda. Vi har även ett annat gammalt tvisteämne, nämligen frågan huruvida man inte skulle kunna ta ut avgifter för begagnande av motorväg. Vi vet alla att byggandet av motorvägar är en så enormt dyrbar uppgift, att man med de skatteinkomster som står och kommer att stå till förfogande inte kan räkna med att vi i Sverige inom överskådlig tid över huvud taget skall få några motorvägar att tala om. Vi har just nu något över 30 mil motorväg, och vi skulle enligt nu gällande vägplan år 1975 ha 180 mil. Det fattas alltså 150 mil motorväg, och det skulle kosta gigantiska summor att bygga ut dessa mil. Vi har som sagt en stump här och en stump där, och jag måste med tacksamhet erkänna att vi har en alldeles utmärkt motorväg genom Karlstad, varför jag alltså på hemmaplan inte har någonting att klaga på. Men det blir i alla fall ingenting som verkligen betyder något för framkomligheten genom detta långa land. Jag vill göra en jämförelse med Italien, som är ett ungefär lika stort land som Sverige och där man för närvarande har cirka 400 mil modern motorväg och i rask takt fortsätter utbyggnaden. Man sade klart ifrån att man inte hade råd att bygga motorvägar om inte trafikanterna var beredda att betala vad det kostar att färdas på en sådan motorväg, men det visade sig att de var beredda att göra det, eftersom det är lönsamt för dem. Den enskilde trafikanten slipper vänta, han sparar enormt mycket tid, drivmedel och underhållskostnader för bilen, och han kommer fram på ett säkrare och smidigare sätt.

Vi motionärer har naturligtvis inte kunnat skaffa oss några konkreta föreställningar om hur en motorväg i nordsydlig riktning skulle förläggas genom svenska bygder. Men, herr talman, låt mig ta den fantasibilden att man från Luleås horisont drog vägen rakt ned igenom landet med tillfarter från olika håll och med mynning vid de broar och andra förbindelser som kan tänkas tillkomma vid Öresund. Vilken kolossal lättnad skulle inte en sådan motorväg innebära inte bara för lastbilstrafiken utan även för de miljoner personbilar som redan finns och de som ytterligare kommer till. Principen är för övrigt inte ny. Vi är alla helt överens om att man skall tullbelägga överfarten på den förbindelseled som jag hoppas mycket snart skall beslutas mellan Malmö, Saltholm och Köpenhamn. Jag stannar vid detta, herr talman, och jag ber att få yrka bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! Vid behandlingen av väganslagen i årets budget har statsutskottets fjärde avdelning haft ett betydligt bättre utgångsläge än under de tre senaste budgetåren. Det har i budgeten skett en anslagshöjning som — om man får uttrycka sig så — i nya pengar räknat uppgår till cirka 95 miljoner kronor. Denna höjning ligger vid gränsen till det uttalande som statsutskottet och riksdagen tidigare har gjort. Utskottsmajoriteten och reservanterna skiljer sig när det gäller anslagen på 6,3 miljoner kronor. I en budget som uppgår till mer än 2 miljarder kronor och där det ändå har skett en sådan uppräkning som jag nyss nämnt har vi från majoritetens sida kunnat godta regeringens förslag. Det är klart att om man ser till anmälda behov, bl.a. kraven i många av motionerna, finns det omätliga behov på vägbyggnadsområdet, trots att vi under de senaste åren haft ett byggande och underhåll på hög nivå. Man får emellertid inte glömma den stora del som beredskapsarbetena utgjort på vägbyggnadssidan och som i pengar räknat under vissa budgetår uppgått till över 200 miljoner kronor. Minns jag inte alldeles fel, utgjorde beloppet år 1967 273 miljoner kronor. Vägbehoven och de samhällsekonomiska vinster som ett väl utbyggt vägnät leder till får, liksom när det gäller alla andra samhällsinvesteringar, ses mot bakgrund av det samhällsekonomiska och statsfinansiella läge som vi lever i. Bakom vägverkets skrivning i budgetförslaget om en rationellare fördelning av väghållningsansvaret mellan staten och kommunerna ligger ytterst den tanken, att man på mest effektiva sätt skall utnyttja de anslagsmedel som man får sig tilldelade för underhåll och vägbyggande. Nu tycker jag att vi kunde ha väntat med den här debatten, eftersom såsom departementschefen har framhållit konsekvenserna i olika hänseenden av ansvarsfördelningen är svåra att överblicka utan en mera ingående bedömning av alla betydelsefulla faktorer i sammanhanget. Frågan övervägs ju också i departementet. Utskottsmajoriteten har godtagit detta resonemang. Låt mig därutöver tilllägga, att det inte är någonting nytt att det sker en omfördelning. Vägsträckningarna visar upp nya mönster, och därmed görs en omfördelning mellan stat och kommun. Så har skett tidigare, och jag tror det kommer att ske även i fortsättningen. Jag har emellertid den uppfattningen, att staten inte kommer ifrån att med anslag stödja kommunernas gatuoch vägbyggande även i fort sättningen enligt de bidragsbestämmelser som är fastställda, och jag tror det kommer att röra sig om betydande belopp. Jag har här behandlat de två första reservationerna. Den tredje reservationen går ut på ett uttalande, att man inför nästa års budgetbehandling skall beakta de ackumulerade anslagsbehov som finns. Vilka belopp det kan gälla kan vi tvista om, och det finns heller ingen siffra nämnd i reservationen. Riksdagen har emellertid tidigare uttalat, att det är olämpligt med bindande uttalanden om kommande budgetbehandling. Utskottsmajoriteten har velat följa samma regel även denna gång, och vi vill alltså inte att riksdagen skall göra något uttalande om den kommande budgetbehandlingen.

Skulle speciella vägobjekt aktualiseras,har ju riksdagen möjlighet att på förslag av Kungl. Maj:t behandla ett sådant ärende i särskild ordning. Jag vill hänvisa till tidigare utskottsuttalanden och även till uttalanden i år i denna fråga. Herr talman! Med vad jag har anfört ber jag att få yrka bifall till statsutskottets hemställan under punkten 4.

Herr talman! Det är riktigt som herr Johansson i Norrköping säger, att en ganska stor del av beredskapsarbetena har gått till vägarna, men detta är inte något nytt för de senaste åren. Beredskapsarbetena har med vissa variationer hållit sig på ungefär samma nivå under en följd av år. Hade vi inte haft dem, skulle tillståndet inom vägväsen det ha varit synnerligen otillfredsställande. När det gäller eventuell avgiftsfinansiering vill jag hänvisa till vad utskottet säger om att man bör avvakta de ytterligare utredningar som pågår. Det kan uppkomma lägen, då en sådan sak måste övervägas.

Anser man att denna uppfattning, som vägverket har, är riktig, måste ju detta få konsekvenser också för den budgetbehandling som nu snart skall börja och som avser budgetåret efter nästa.

En sådan omprövning i konstruktiv anda skulle jag hälsa med tillfredsställelse.

Herr talman! När man hör herr Johansson i Norrköping blir man på det klara med att han inser att vägverkets siffror och vägverkets beskrivning av situationen är riktiga. Det vore också förbluffande om han inte skulle ha samma uppfattning som vägverket, eftersom han där intar en framträdande position. Så långt är vi alla helt överens. Vi vet vad som behöver göras med hänsyn till trafikutvecklingen. Någonting som vi saknade i herr Johanssons i övrigt ytterst intressanta anförande var däremot någon antydan om i vilka banor majoritetens funderingar om framtiden rör sig. Hur tänker sig herr Johansson och med honom majoriteten inom utskottet att dessa gigantiska och orimligt svåra problem skall kunna lösas? Jag har efter fattig förmåga försökt antyda en utväg,nämligen lånefinansiering och avgiftsfinansiering, men herr Johansson har inte alls dragit åt sidan den slöja som nu täcker de djupa tankarna och låtit oss »koxa in i Guds härlighet», som Linné en gång sade.

Herr talman! Jag vet inte om man vinner så stort resultat genom att krypa alltför långt ner i djupa tankar — jag tror det är bättre att stå med båda fötterna på jorden när man försöker lösa problemen. Jag vill säga till både herr andre vice talmannen och avdelningens herr ordförande, att jag anser det helt naturligt att vägverket skall redovisa alla de behov som finns på detta område. Det har vägverket gjort och kommer att göra det, men den samhällsekonomiska och statsfinansiella bedömningen måste till slut göras av regering och riksdag.

Som vi vet har det här även blandats in andra frågor som sammanhänger med hela vår trafikpolitik, och därför tror jag, att det är nyttigt att vi får en helhetsdiskussion om dessa problem under de kommande åren.
Herr talman! Får jag bara påpeka för herr Johansson i Norrköping, att en person som står med bägge fötterna på jorden kan omöjligen ta ett steg framåt.

Herr talman! Jag skall först be att få instämma i de synpunkter som här har framförts av herr Dahlgren. Jag har begärt ordet närmast för att säga några ord om ett motionspar som behandlas under punkt 4 i utskottsutlåtandet. I motionerna I1:602 och II:696 har vi yrkat att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om utredning av frågan om en mellanriksväg via Dalarna och Värmland till lämplig isfri hamn i Norge. Denna fråga är inte ny. Liknande framställningar har gjorts tidigare ifrån olika håll, och jag har själv vid flera tillfällen fört frågan på tal. De i motionerna berörda områdena Värmland och Dalarna har haft och har fortfarande alldeles speciella svårigheter beträffande sysselsättningen.I Värmland, som jag bäst känner till, har flera industrier lagts ned, och vi har inte fått motsvarande nya. Utvecklingen har lett till stor arbetslöshet. Många har flyttat ur länet, som fått vidkännas en befolkningsminskning sedan flera år tillbaka. Detta inger naturligtvis bekymmer för landsting, kommuner och enskilda. Länet har emellertid ett i stort sett mycket bra geografiskt läge men kan knappast utnyttja detta, huvudsakligen på grund av besvärliga och dyra kommunikationer. Kanalfrågorna är mycket viktiga, men jag skall inte i detta sammanhang gå in på dessa. Dem kommer vi att få. behandla litet längre fram. Vägnätet i nord—sydlig riktning är tämligen tillfredsställande, men i öst— västlig riktning är vägarna dåliga, och på många håll saknas vägar i denna riktning. En mellanriksväg på sätt som skisserats i motionerna är en grundförutsätt ning för att intressera företagare att etablera sig och intressera redan befintliga företagare att bygga ut och därmed skapa sysselsättning åt människorna. Vägfrågan behöver därför lösas mycket snart. Utskottet har vid behandlingen av dessa motioner hänvisat till att Nordiska rådet rekommenderat länderna att ta upp denna fråga. Jag hoppas att det blir allvar av med det. Utredningar och planeringar tar tid, och här behövs det krafttag snarast, så att det blir något resultat. I förhoppning att så skall ske, skall jag inskränka mig till att instämma i det yrkande som här har framställts av herr Dahlgren.

Herr talman! Med full vetskap om att det är föga fruktbringande att tala för en motion som ett enhälligt utskott har avstyrkt vill jag ändå säga några ord i anslutning till motionen II: 220. Vi har i denna motion tagit upp eftersläpningen i motorvägbyggandet i allmänhet, och vi har gjort det främst mot bakgrunden av tillståndet i fråga om Europaväg 6 genom västra Sverige. Vi har också i motionen krävt åtgärder för en snabbare utbyggnad av en viss sträcka. Den sträcka det gäller är sträckan mellan Varberg och Fjärås. Utskottet avfärdar motionen genom att dels hänvisa till att planering och projektering angående utbyggnaden av denna sträcka sedan länge pågår och dels att utbyggnadsfrågor bör behandlas i den för prövning av vägfrågor stadgade ordningen. Beträffande det senare har vi själva framhållit i motionen, att vi är fullt medvetna om att frågorna måste behandlas i rätt ordning. Därför tycker jag att det var en något onödig upplysning. Påståendet att projektering och planering av sträckan Fjärås—Varberg skulle ha pågått sedan länge är en sanning med mycket stor modifikation. Det är riktigt att planeringen kommit i gång men det har skett under det senaste året, och först under den allra senaste tiden har den tagit fart på allvar — och detta efter påtryckningar från olika håll. Jag noterar tacksamt att myndigheterna nu fått upp ögonen för att det är nödvändigt att någonting görs och görs snart då det gäller denna vägsträcka. Det är emellertid gott och väl att planering och projektering påbörjats men det allvarligaste är att en tidsplan för utbyggnaden av Europaväg 6 fortfarande saknas. Enligt vad som kan utläsas av de hittillsvarande planerna skulle det ta 15—20 år innan denna, det vågar jag påstå, en av landets allra viktigaste vägar blir utbyggd till motorväg. Detta kommer med största säkerhet att medföra en absolut ohållbar situation. Jag vill motivera mina påståenden i följande punkter. 1. Nuvarande Europaväg 6 har till stor del byggts ut i mitten av 1930-talet enligt de krav som då ställdes på vägar. Att inte vår tids krav uppfylls är därför helt naturligt. 2. Detta har medfört att vägsträckan på många håll är hårt nedsliten, vilket i sin tur orsakar förutom trafiksvårigheter även stora risker från trafiksäkerhetssynpunkt. 3. Den förda vägpolitiken har inte tillräckligt beaktat den snabba trafikutvecklingen, och den har inte heller tagit tillräcklig hänsyn till trafikströmmarnas storlek och godstransporternas omfattning och låtit detta vara normgivande för vägbyggandet. 4. Europaväg 6 går som alla vet genom ett av landets industriellt och även befolkningsmässigt sett mest expansiva områden. Den sammanbinder så stora tätbefolkade områden som osloområdet i norr och öresundsområdet i söder. Dessutom har vi det icke helt obetydliga göteborgsområdet i mitten. 5. Enligt vår åsikt innebär detta att utbyggnaden av Europaväg 6 inte bara är ett lokalt eller regionalt intresse utan en riksfråga av allra största vikt. Man kan också påstå att det är ett skandinaviskt spörsmål av mycket stort intresse. 6. Alla vet att industrialiseringen av väröbackaområdet pågår och där är vägen sämst. Detta måste framtvinga en snabb utbyggnad av vägsträckan i fråga. Det räcker inte med att bara förklara att projektering och planering pågår, utan vi måste få en tidsplan för utbyggnaden. Herr talman! Med det anförda har jag velat motivera vår motion och samtidigt framhålla att jag inte kan godta den knapphändiga skrivning och det förströdda intresse som utskottet har ägnat motionen. Våra i motionen fram" förda synpunkter kommer också att besannas i en snar framtid.

Herr talman! Jag ber att mycket kort få kommentera motionen II: 685, i vilken kräves ändrade bestämmelser för statsbidrag när det gäller hårdgöring av enskilda vägar. Kraven på vägnätet i allmänhet ökar mer och mer, och därvidlag utgör de enskilda vägarna inget undantag. Vi har i dag en trafikintensitet som vi för bara några år sedan inte kunde förutse. Tu” ristoch fritidsområdena är därvidlag speciellt utsatta; där är också det enskilda vägnätet starkt accentuerat. Detta ställer höga krav på vägarnas kvalitet; även trafiksäkerheten kommer in i bilden som en mycket betydelsefull faktor. Även den nya skolorganisationen med dess koncentration till vissa undervisningsorter ställer ökade krav på vägstandarden i allmänhet, och inte heller" där är det enskilda vägnätet undantaget. Ytterligare en faktor i sammanhanget är den ökade pendlingen mellan hem och arbetsplatser. Allt flera intressenter i de enskilda vägarna bedömer det nu som nödvändigt att göra förbättringar, närmast då att hårdbelägga vägbanan. Men det finns inga möjligheter att erhålla statsbidrag för täckande av kostnaderna härför, utan man: är tvungen att låna pengar mot borgensförbindelser — med allt vad det för med sig — för att finansiera förbättringarna. Detta blir självfallet betydligt kostsammare än vad som kan anses rimligt. Det är inte heller bara de personer som bor. utmed vägarna som trafikerar dessa, vilket är ännu en sak som i mycket hög grad motiverar en ändring av statsbidragsbestämmelserna. Visserligen utgår underhållsbidraget obeskuret även efter det att. någon på eget initiativ hårdbelagt vägen, och därmed gjort underhållskostnaderna något mindre — jag är medveten om att detta underhållsbidrag är en kompensation — men det är långtifrån tillräckligt. Bidraget räcker inte på långt när för att klara ränteoch amorteringskostnaderna för berörda vägintressenter. Jag anser att det inte kan vara: rimligt att ha det ordnat på det sättet, när man vet i vilken omfattning de enskilda vägarna användes av andra människor än vägintressenterna, d.v.s. av andra än av dem som får bära kostnaderna. Nu har. statsutskottet avfärdat vår motion på några få rader och varit helt enigt på denna punkt, och av den anledningen har jag, herr talman, inte något yrkande.

Herr talman! Herr Johansson i Norrköping nämnde bl.a. AMS-pengarna och sade att vi borde vara glada för dem. Ja, det skall vi vara. Men som en kommentar till det uttalandet vill jag här anföra några siffror ur vägverkets petita. Man har där tagit upp hur väganslagen förhåller sig till vägplanen. Den tabell som är införd i vägverkets petita för den 19 augusti 1968 visar att vägbyggandet 1966 låg 157 miljoner kronor under vägplanen, trots att man hade fått 201 miljoner kronor av AMS-medel. år 1967 låg vägbyggandet 280 miljoner kronor under vad som angivits i vägplanen, trots 205 miljoner kronor i AMS-medel. Det förhåller sig också så med dessa medel, att det visserligen blir vägar av dem men att det inte alltid är säkert att dessa vägar kommer att ligga på de ställen där de bäst behövs. Det är andra och ur den synpunkten fullt acceptabla faktorer som bestämmer förläggningen av dem. Fjärde avdelningens ordförande har tidigare i en replik påpekat något som herr Johansson i Norrköping inte hade sagt. Också jag tänker ägna mig åt en fråga, som herr Johansson inte berörde men som jag tycker är mycket viktig, nämligen överförandet av en del av ansvaret för vägbyggandet från staten till kommunerna. Herr Johansson sade att staten självfallet även i fortsättningen kommer att få satsa pengar på alla allmänna vägar, också de som kommunerna skall hålla. Jag ser detta perspektiv som ett nödrop från vägverket. Man skriver i sina petita att om investeringsbehovet inom den statliga väghållningen inte kan tillgodoses, torde det på längre sikt bli nödvändigt att överväga en modifiering av inriktningen. Man framhåller detta rent allmänt och anför dessutom att vissa rationaliseringsskäl talar för en förändrad fördelning av väghållningsansvaret mellan staten och de kommuner som är egna väghållare. I övrigt ger motiveringarna och beskrivningen av läget i vägverkets petita ett ganska oordnat och oengagerat intryck. Man har egentligen bara sänt ut ett nödrop och har därutöver velat vädra ett par synpunkter, som man inte ordnat upp och dragit ut konsekvenserna av. Jag skall ändå gå igenom aktstycket i fråga och sortera ut vad det kan ge. Jag hoppar naturligtvis över en del och går direkt in på de förslag som framförs. Man skriver till att börja med att om den angivna medelstilldelningen inte kan komma till stånd torde möjligheterna till investeringar i vägar och ga tor utanför »de egentliga stadsregionerna» — vad nu det är för något — bli små. I departementets referat har man ändrat uttrycket »de egentliga stadsregionerna» till »de egentliga tätortsregionerna». Vägverket skriver att under sådana förhållanden »den statliga väghållningen inte kommer att kunna fylla sina uppgifter inom den totala väghållningen. Behov skulle då uppstå av att överföra delar av det mera finmaskiga vägnätet utanför de större stadsregionerna» från staten till kommunerna. — Nu har man alltså fört in ett nytt begrepp, tidigare talade man om »de egentliga stadsregionerna», i departementets referat använder man här begreppet »de större tätortsregionerna. Vägverket ifrågasätter då »att koncentrera den statliga väghållningsverksamheten till primärlederna huvudsakligen i och mellan stadsregionerna». Nu har vi fått ett tredje begrepp. Först talade man om »de egentliga stadsregionerna», sedan om »de större stadsregionerna» och nu om »stadsregionerna», allt omgjort till »tätortsregioner» i departementets referat. Detta hänger inte riktigt ihop.

Det är väl också alldeles riktigt. Vidare skyller man på att kommunernas omfattning vartannat år ändras genom kommunindelningsreformerna. Det blir väl inte i fortsättningen vartannat år, men det har hittills varit så. Detta motiv har departementschefen dock inte återgivit, och det är väl bra att han inte gör det. Rationaliseringsvinsten gäller i alla fall bara i fråga om staten och de kom muner som är väghållare; fortfarande är de andra kommunerna utanför. Men det slutgiltiga förslaget innebär en omfördelning av väghållningsansvaret på så sätt, att staten övertar väghållningsansvaret beträffande »samtliga leder av genomfartskaraktär i tätorterna». Här har alltså även vägverket börjat tala om tätorter, och tätorter är ju statistiskt sett alla orter med en sammanhängande bebyggelse och minst 200 invånare. Då är man alltså ganska långt nere. Kommunerna skulle enligt förslaget svara för väghållningen beträffande övriga vägar och gator inom tätorterna. Detta skulle till stor del eliminera svårigheterna och dessutom tillgodose koordineringsbehoven, heter det i förslaget. Det finns emellertid en stor svaghet härvidlag. Vi har nu 848 kommuner — vi hade som bekant flera förut, och när vägverket gjorde det uttalande jag nyss redovisade var åntalet kommuner 900. Av dessa kommuner är endast cirka 100 väghållare — de andra 800 är det inte. Det blir alltså en helt ny fråga att överföra väghållning på sådana kommuner. Men detta andas man inte om, och vägverket hade kanske inte heller anledning att gå in på saken. Vägverkets yttrande är ett nödrop — verket får inte så mycket pengar som det anser sig behöva och vill visa att det under sådana förhållanden måste bli en inskränkning. Då' har man alltså sänt upp denna lilla luftballong, något som utskottets talesman tydligen” inte” ville försvara. I de likalydande motionerna I: 603 och II:690 — andrakammarmotionen har väckts av herrar Hedlund och Wedén — har man utgått från att departementschefen inte direkt sagt nej härvidlag. Han säger att det kan hända att konsekvenserna blir storå' och 'att han inte är beredd att göra något direkt uttalande — frågan övervägs i departementet. Innehållet i motionen är helt kort att man skall bespåra sig mödan att fundera på dessa ting i departementet. Det är helt fruktlöst att göra det; det kan inte vara rimligt att man på ett sådant här område genomför en förändring av denna genomgripande natur utan att diskutera hela frågan om vad staten skall göra, vad landstingen skall göra och vad kommunerna skall göra. Den historiska bakgrunden är ju att detta en gång var en kommunal angelägenhet ända fram till 1944, tror jag. Det fanns en sekundärkommun som kallades vägdistrikt och som skötte detta efter bästa förmåga. Statsbidrag utgick. Men statsmakten ansåg att det gällde en ur hela landets synpunkt viktig sak och staten gavs då huvudansvaret. Ur rationell synpunkt var vägdistrikten för små — man ville att enheterna skulle omfatta åtminstone länen och att ett statligt vägverk «skulle ha överinseendet över verksamheten. Ett visst antal kommuner — främst städer och en del köpingar — undantogs, och för närvarande är det cirka 100 kommuner som får statsbidrag. När man gick igenom vägplanen i slutet av 1950-talet kom man underfund med att den rent statliga väghållningen på landsbygden hade fått litet mera i förhållande till trafikarbetet än städerna, och därför har statsbidraget till städerna ökat något under senare år. Man har alltså försökt ta igen eftersläpningen. I rationaliseringssyfte har man alltså förstatligat vägväsendet, med den avvikelsen att stora kommuner, som kan bedriva en rationell vägverksamhet, själva får göra det. Jag tycker att det i detta läge är underligt att sådana tankegångar förs fram som vägverket yppat och att inte statsrådet som gammal kommunalman tar avstånd från dem. Jag begriper heller inte hur riksdagens kommunparti — det är ju den beteckning vi brukar använda — som griper över alla parti gränser kan underlåta att reagera. Och utskottets talesman är ju även framstående kommunalman samt dessutom förslagsställare i vägverket. Han har nu den tråkiga uppgiften att försvara den nedprutning som departementschefen föreslagit, när det gäller vägverkets förslag, men jag tycker att det måste ha varit ännu värre för honom att sitta i vägverket och skriva under sådana här förslag. Det är för mig fullkomligt obegripligt hur man kan föreslå något sådant. Om man kan se någon mening med vad jag kallar vägverkets luftballong, måste det ju bli att det är småkommunerna som kommer att drabbas. Nej, vi vill bespara departementet arbetet med att fundera över dessa frågor. Jag förstår inte att utskottet inte kunnat enas om att göra ett uttalande i den riktningen. En debatt är alldeles nödvändig för att visa att man har observerat det anslag som gjorts mot den ansvarsfördelning som nu finns i fråga om vägväsendet. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

Inte heller, herr Cassel, ifrågasätter vi väl 1 detta hus de andra statliga myndigheternas bedömningar på olika områden. De skildrar nog för oss, var och en på sitt område, på ett riktigt sätt den utveckling vi kan ha att vänta oss.

Herr Cassel började sitt anförande så lovande med att säga att han skulle försöka att inte svartmåla tillståndet på de svenska vägarna, men när han gjorde internationella jämförelser ville han ändå framställa Sverige som ett u-land på vägväsendets område. Det är inte riktigt, herr Cassel. Vid en objektiv internationell jämförelse skall herr Cassel finna att få länder offrar så mycket på hela sitt vägnät som Sverige. I många andra länder lägger man ned mycket mera på enbart de stora huvudstråken, medan vi försöker underhålla vägnätet i dess helhet på ett så anständigt sätt som möjligt. Sedan ville herr Cassel tillvita mig ett ståndpunktstagande i statsverkspropositionen som innebar att kommunerna skulle få ta på sig ökade kostnader för vägarna. Det är också felaktigt. Det finns inget sådant ståndpunktstagande i propositionen. Vägverket har emellertid haft vissa funderingar, som möjligen kan ha misslett herr Cassel. Eftersom flera talare har haft den punkten uppe vill jag säga att frågan om fördelningen av väghållningsansvaret mellan stat och kommun, som jag ser det, bör diskuteras från utgångspunkten hur vi skall få en så rationell organisation som möjligt av byggande och drift. Skulle vi i detta avseende kunna genomföra förändringar, som gav oss mera vägbyggande och bättre underhåll för de pengar vi statligt och kommunalt satsar på vägarna, borde vi kunna vara överens om att förändringarna är motiverade. Men jag vill understryka att sådana åtgärder inte behöver resultera i förskjutningar mellan stat och kommun i fråga om kostnadsansvaret för väghållningen. Det torde alltid finnas möjligheter att på den punkten reglera förhållandena så, att icke önskvärda konsekvenser i detta avseende inte uppstår. Det är ett alldeles för statiskt resonemang oppositionen för, då man säger att vägverket över huvud taget inte bör besvära sig med att fundera på om vi kan få en rationellare ordning för vår väghållning och t.o.m. vill befria departementet från att tänka på sådana åtgärder. Nej, jag vill slå fast att vi gärna tar på oss en arbetsbörda som kan resultera i att vi får fram bättre metoder och en rationellare ordning på detta område såväl som på andra. Man kan inte utgå från att det inte finns möjligheter att vidta åtgärder som skulle kunna ge oss mera för pengarna, och man behöver inte blanda samman sådana åtgärder med frågan om kostnadsansvarets fördelning mellan stat och kommun. Jag tror att vi i stället skall vara glada över att vägverket verkligen uppmärksammar möjligheterna att åstadkomma en så rationell drift som över huvud taget är möjlig. Här har frågats om det inte nu vore dags att påskynda de utredningar som vi också enligt min mening bör ha som underlag för vår fortsatta diskussion när det gäller vägfrågorna. Nu vet vi med säkerhet att vägplaneutredningen kommer att framlägga sitt betänkande i år, och vi har goda förhoppningar om att även bilskatteutredningen skall bli färdig i år. Det ger oss, som också någon framhållit tidigare, ytterligare möjligheter att från olika utgångspunkter studera dessa frågor i stort. Oppositionens försök att framställa sig som mer välvilligt inställd till väganslagen än regeringen slutar alltså bara i ett yrkande på en uppräkning av anslagen med 6,3 miljoner kronor inom ramen för denna tvåmiljardersbudget. Jag vågar därför sluta med att påstå, att vi uppenbarligen även i år i stort sett är helt ense om dessa anslag.
Herr talman! Nej, herr kommunikationsminister, det är inte så att det hela bara slutar med en begäran om anslagsökning med 6,3 miljoner kronor. Det väsentliga i de reservationer som finns är hur man skall lägga upp väghållningen på längre sikt, och det är något som måste påbörjas i god tid. Kommunikationsministern lämnade här en mycket intressant upplysning: han ifrågasätter inte vägverkets bedömning, liksom han inte heller ifrågasätter andra ämbetsverks bedömningar. Det finns emellertid en väsentlig skillnad mellan de petita som andra ämbetsverk framlägger och som de får finna sig i att få nedprutade och vägverkets petita.

Ämbetsverken brukar inte säga att »om vi inte får denna anslagsökning kan vi inte fylla vår uppgift». Därför tycker jag att man skall se allvarligt på vägverkets framställning. Vägverket har också sagt att om det inte får de anslag som verket begärt i sina petita måste en del av det finansiella ansvaret kanske överlåtas på kommunerna. Statsrådet gjorde ett intressant uttalande när han sade: Kan vi få en rationellare ordning skall vi inte motsätta oss den. Det har emellertid inte, som jag tidigare framhållit, förebragts några som helst skäl för att det skulle bli rationellare att i viss mån återgå till tidigare väghållningsansvar för kommunerna. Vad jag har önskat är inte att så att säga ställa statsrådet vid skampålen utan att få till stånd en konstruktiv debatt om den framtida vägpolitiken med utgångspunkt i den bedömning som vägverket har gjort.

Herr talman! Kommunikationsministern gör gällande att vi i Sverige inte har sämre vägar än man har på andra håll. Jag vill mycket bestämt bestrida detta — jag har betydande erfarenheter av vägar i olika länder i Europa, ty jag har kört dem fram och tillbaka under många år. Jag vet därför att man åtminstone har mycket bättre genomfartsleder i andra länder. Jag vill inte ett ögonblick bestrida att vi i Sverige har större svårigheter att bygga upp ett bra vägnät än man har på andra håll. Vårt land är stort och har få människor — det är en svårighet — och vi har frost, kyla och annat elände. Men när jag hör kommunikationsministern tala i dag blir jag inte särskilt optimistisk för framtiden. Det är trevligt med förnöjsamma människor, men man får inte vara hur förnöjsam som helst. Om kommunikationsministern är förnöjsam och tycker att allt är bra som det är eller i varje fall inte ser någon utväg att ordna det bättre, betyder det i själva verket att vi trafikanter får försöka vara lika förnöjsamma. Kommunikationsministern har inte gett oss några nya framtidsperspektiv eller någon antydan om i vilken riktning hans tankar går, vad han har för idéer och vad han ser för möjligheter att komma ur den utomordentligt besvärliga situation som vi befinner oss i och som ser ut att bli värre. Jag måste säga, herr talman, att jag hade hoppats att kommunikationsministern från denna talarstol skulle avslöja någonting om sina framtidsplaner. Ty han måste väl i alla fall ha några framtidsplaner!

Herr talman! Statsrådet ironiserade litet över att oppositionen uppmanat honom att fundera på en mer rationell väghållning. Vår utgångspunkt har varit vägverkets petita och vad som står i propositionen. Där talas mycket litet om rationalisering. I stället är det ett nödrop om pengar. Man har inte pengar att sköta sina uppgifter och därför måste verksamheten skäras ned. Det hela går ut på att överföra en del av verksamheten på kommunerna. Den rationaliseringsvinst som skulle kunna göras anges med orden, att dessutom dessa koordineringsvinster tillkommer. Men detta gäller bara genomfartsvägar i kommuner som är väghållare. Därför var det mycket välgörande att statsrådet tog upp denna fråga ur en helt annan synvinkel än vad vägverket gjort. Det gäller att med tillgängliga medel bygga så många och så bra vägar som möjligt — helst även på de rätta ställena. Vissa kommuner har utgifter för vägbyggande — de flesta har det inte — och staten har stora utgifter härför. En diskussion om hur kostnaderna skall fördelas och hur vägbyggande skall koordineras för att bli så rationellt som möjligt vill jag gärna var med om. Men något underlag för en sådan diskussion hade vi inte förrän statsrådet från denna talarstol tog upp dessa frågor.

Herr talman! Kommunikationsministern är att gratulera om han genom att splittra väghållningsansvaret ytterligare tror sig kunna skapa en rationellare drift. Jag tror att det är en omöjlighet; det strider mot all praktisk erfarenhet. Statsrådet raljerade om de 6,3 miljonerna och sade att detta är en så liten summa, att den inte borde föranleda den debatt som här förts. Jag vill understryka vad jag förut sagt, nämligen att förslaget om dessa 6,3 miljoner skall ses som vår viljeyttring att väghållningsansvaret skall vara oförändrat. Dessa 6,3 miljoner skulle nämligen gå till länsvägarna. Att vi i motsats till föregående år inte begärt betydande anslagsupp räkningar skall naturligtvis ses mot bakgrunden av det statsfinansiella läget. Vi är alla medvetna om — och det har understrukits i varje fall från centerpartiets sida — att årets budget är starkt underbalanserad. Från centerpartiets sida har vi också varje gång som vi krävt anslagshöjningar i någon form redovisat hur man skulle få medel härför i form av nya skattehöjningar. Vi har i år inte varit beredda att lägga fram något sådant förslag, och därför har vi i stort anslutit oss till departementschefens förslag — med det undantaget att vårt förslag om dessa 6,3 miljoner skall ses som vår viljeyttring när det gäller väghållningsansvaret.
Herr talman! Herr Tobé sade att det är först nu han hört från kommunikationsministern om den rationellare och effektivare ordningen. I den diskussion vi hade i avdelningen framhöll jag emellertid ungefär samma sak. I mitt anförande i dag — jag vet inte om herr Tobé var ute då — sade jag också att när det gäller väghållningsansvaret var den främsta tanken att på bästa och mest effektiva sätt utnyttja de anslagsmedel som vägdrift och vägbyggande fått sig tilldelade. Jag tycker inte det är riktigt när herr Tobé säger att detta inte framhållits tidigare. Det är ju ändå så att inte ens vägverket kan i petita skriva in varje ord och tankegång, utan det får ju kompletteras senare.
Herr talman! Herr Dahlgren blev i sitt senaste anförande precis så nyanserad som jag tycker att man har anledning att vara mot bakgrunden av det läge vi för närvarande har och den budget vi har att diskutera. Herr Dahlgren konstaterar — som jag påpekade i mitt första inlägg — att det är mycket vi vill men vi tvingas ta hän syn bl.a. till det statsfinansiella läget och vi tvingas att ta ställning mot bakgrunden av samlade samhällsekonomiska resurser. På den punkten vill jag upprepa att vi tydligen är i stort sett överens. Till herr Gustafson i Göteborg vill jag säga att jag inte ifrågasätter vägverkets totala beräkningar eller andra myndigheters sätt att beräkna. Men vi har både i regering och riksdag skyldighet att göra den totala bedömningen. Jag tror heller inte att herr Gustafson vill sätta i fråga att den uppgiften kommer att innebära för oss nu och i framtiden att vi måste pruta på myndigheternas äskanden, ty vi kommer inte att ha det så välordnat för oss på något område att vi prompt kan tillgodose alla de behov som föreligger. Myndigheterna skall inte försöka göra de totala avvägningarna eller göra sina beräkningar och bedömningar mot bakgrunden av vad samhällsekonomin kan tåla eller vad vi kan ha utrymme för beträffande det ena eller andra området. De har att redovisa för oss hur det ser ut på deras speciella område. Därför måste vi inom regering och riksdag mot bakgrunden av vårt ansvar för helheten och vårt ansvar inför skattebetalarna göra den totala avvägningen. Man framhärdar när det gäller frågan huruvida vi skall ägna någon uppmärksamhet åt att försöka skapa en rationellare drift. På den punkten vill jag slutgiltigt säga att så konservativ får man inte vara att man inte tillvaratar varje möjlighet på varje område att få ut mera av de pengar som vi satsar på olika typer av samhällsverksamhet. Låt oss säga oss att detta skall vara ledstjärnan för arbetet både i kanslihuset och i detta hus. Det är väl ändå riktigt att vi skall eftersträva att få ut mesta möjliga nytta för pengarna.
Herr talman! I det sist sagda vill jag absolut instämma. Vårt syfte skall vara att få en så rationell väghållning som möjligt. Från oppositionens sida har vi emellertid sagt att vi inte har kunnat finna att några skäl redovisats för vägverkets ståndpunkt att ett överlämnande av en del av väghållningsansvaret från staten till kommunerna skulle innebära en rationellare väghållning. Det är detta vi velat diskutera. Statsrådet säger att givetvis är det regering och riksdag som får göra den totala bedömningen av vad vi har råd och möjlighet att göra, och detta är naturligtvis riktigt. Men det som gör att vi ägnat så stort intresse åt just detta års petita från vägverket är att dessa skiljer sig från andra ämbetsverks sätt att lägga fram sina synpunkter. Säger ämbetsverket att det icke kan fylla sin uppgift, måste riksdag och regering antingen visa att ämbetsverket har fel eller också ge verket de resurser som det behöver för att fylla sin totala uppgift. Nu menar vi att det efter flera år av stillastående när det gäller väginvesteringar finns anledning att ompröva hela vägpolitiken. Jag tror inte att kommunikationsministern i och för sig har någonting att invända mot att han får stöd av riksdagen när det gäller att hävda hans departements intressen i den konkurrens som alltid finns mellan olika departement, som kan föra fram i och för sig skäliga och motiverade krav. Om vi nu säger att läget är sådant inför den utveckling på trafikområdet som vi kan se fram mot, att det verkligen är befogat att ompröva riksdagens och regeringens inställning till väganslagen, tycker jag att kommunikationsministern inte borde ha alltför mycket att invända mot en sådan positiv inställning till det departement som han är satt att sköta.
Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg säger att man inte har funnit några konstruktiva förslag från vägverket för att åstadkomma en mera rationell drift, och så säger han att man vill ompröva hela vår vägpolitik. Samtidigt har man emellertid i denna debatt gått så långt, att man menar att riksdagen bör uttala att departementet och vägverket bör befrias från att tänka på några rationaliseringsåtgärder. Jag menar att oppositionens resonemang inte hänger ihop. Skall vi ompröva hela vår vägpolitik, ingår som ett naturligt led i en sådan omprövning att vi också undersöker möjligheterna till rationaliseringar — det måste vara helt logiskt. För att det icke skall uppstå några missförstånd vill jag emellertid ännu en gång understryka, att detta icke behöver ha någonting att göra med en omfördelning av vägkostnaderna mellan stat och kommun.

Herr talman! Detta tal om rationalisering genom omfördelning av uppgifterna mellan stat och kommun är i verkligheten ingenting annat än ett skalkeskjul som kommunikationsministern försöker gömma sig i. Vägverket säger att det inte klarar sina uppgifter, eftersom det har för litet pengar, och att en stor partage därför måste skjutas över på kommunerna. Jag har inte påstått att departementschefen har tagit ställning, men tanken är ju att man skall göra det lättare att klara sin uppgift genom att lämpa över en betydande del på kommunerna. Det talas om att kommunerna skall få statsbidrag, men vi vet ju hur det brukar bli. I verkligheten är det fråga om att betunga kommunerna ytterligare, och den samlade oppositionen har redan på detta förberedande stadium velat säga ifrån att vi inte accepterar eller kommer att acceptera det.
Herr talman! Vad vi har reagerat mot är att kommunikationsministern i propositionen har relaterat vad vägverket har sagt men utan att reagera mot det och utan att dra ut konsekvenserna i den riktning som departementschefen nu har angivit. Jag sade i mitt förra anförande, att det är välgörande att departementschefen meddelar, vilka tankar han har om hur man skall attackera problemet. Vägverkets förslag var helt dominerat av talet om brist på medel. Den del som berörde rationaliseringar var obetydlig — det var då fråga om koordineringen med genomfartsvägar inom kommuner som är egna väghållare. Statsrådet har inte själv gjort något tillägg till detta i propositionen. Då måste vi utgå från att de överväganden som enligt propositionen görs i departementet bygger på den luftballong som vägverket har släppt upp.

Herr talman! Talet om rationalisering och om största möjliga nytta av de pengar som investeras får enligt min mening inte drivas till någon sorts lönsamhetshysteri. Det finns värden som inte kan mätas i kronor och ören. När man bygger vägar måste man ta hänsyn även till andra faktorer än befolkningstalet — exempelvis sociala faktorer och lokaliseringspolitiska överväganden. Vännen Tobé har i dag sagt att en del av de beredskapspengar som används för vägbyggen inte har lagts ned där de gör största möjliga nytta. Jag delar inte den uppfattningen. I många län, exempelvis i mitt eget hemlän, Kalmar län, har det byggts mycket vägar för pengar från arbetsmarknadsstyrelsen, och vi anser att de pengarna har gjort oerhört stor nytta. Jag tror den uppfattningen delas av många från andra län som har samma förutsättningar som mitt eget.
Herr talman! Jag kan inte underlåta att göra en sista reflexion i anledning av herr Cassels senaste anförande. Det är märkligt att en högerman ställer sig upp och säger, att talet om rationalisering är ett svepskäl; behöver man större resurser, är det bara att öka anslaget. Med tanke på hur svensk industri och svenskt näringsliv över huvud taget måste bedriva sin verksamhet och hur vi över huvud taget agerar på det ekonomiska området i vårt land, tycker jag att herr Cassel i stället borde säga, att talet om rationalisering aldrig kan vara ett svepskäl. Det går inte att bara ständigt öka anslagen, om man vill skaffa mera resurser.
Herr talman! Jag vill bara till protokollet anmäla, att jag inte har någon vidare replikrätt.

Herr talman! I samband med behandlingen av sjätte huvudtiteln har riksdagen också att behandla en mängd mötioner från olika partigrupper. Jag uppfattar detta som ett bevis på att kommunikationsministerns äskanden om anslag till vägbyggnader, underhåll och förbättringar inte överensstämmer med en realistisk bedömning av det verkliga behovet. Eftersläpningen av bl.a. underhållet av i all synnerhet de mindre länsvägarna och liknande vägtyper talar ett klart språk. Visserligen har vissa uppräkningar gjorts i huvudtiteln, men dessa uppräkningar är i huvudsak inte större än att de bara motsvarar den allmänna kostnadsstegringen. Man kan sålunda säga, att eftersläpningen inte minst med hänsyn till den ökade trafiken och kraven på förbättrad bärkraft hos vägar och broar är av högst allvarlig karaktär. Det är anmärkningsvärt att man slagit in på tankegången om en nyorganisation av vägväsendet som innebär en överföring av en viss del av väghållningsansvaret på kommunerna. Det har berörts tidigare här under debatten av flera talare. Enligt min mening innebär det att man går tillbaka till en omodern och orationell metod. För glesbygdsbefolkningen innebär det en ytterligare ekonomisk belastning med en fortsatt accelererande kommunalskattehöjning som följd. Men det innebär dessutom en försämring inte bara för glesbygdens folk utan också för de människor från städer och tätorter som under sin fritid färdas ut till naturvårdsområden och fritidsområden. Enligt min uppfattning, vilken delas av de flesta som har att färdas på de mindre allmänna vägarna och på de enskilda, fordras det ett realistiskt upprustningsprogram. Vi bör därför i fråga om vägorganisationen gå i den rakt motsatta riktningen mot den av statsrådet förordade och sålunda gå in för ett utökat intagande av vägar till allmänt underhåll. I de likalydande motionerna I:316 och II: 359 har yrkats på utredning just i akt och mening att få till stånd ett vidgat intagande av de enskilda vägarna till allmänt underhåll. När från centerpartiet ofta framförts krav på vägupprustning, varvid framhållits att vägupprustning utgör en allmänt rationell åtgärd, får man höra att de ekonomiska resurserna inte räcker till. Det har också statsrådet understrukit i sitt senaste anförande. Med anledning därav skulle jag gärna vilja fråga statsrådet varför inte bilskatten utnyttjas i sin helhet till det avsedda ändamålet. Cirka 600 miljoner kronor pr år av bilskattemedel har ju överförts till budgetregleringsfonden under de senaste åren. Det gäller inte bara detta belopp. Också den extra ben sinskatten på 3 öre som beslöts för något år sedan går liksom bilaccisen in i statsbudgeten. Om dessa pengar används på det sätt som är avsett, skulle det finnas resurser till ökade förbättringar av våra vägar. Jag anser att anslagen till enskilda vägar bör sättas högt upp på listan över angelägna anslag. Statsrådet har sagt att man bör använda mesta möjliga av väganslagen, så långt resurserna räcker. Men då gäller det ju också att prioritera. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I: 316 och II: 359, vilka innehåller förslag om uppräkning av anslaget till de enskilda vägarnas underhåll och byggnad. Finansieringen därvidlag är föreslagen i enlighet med vad som innefattas i motionerna I:315 och II:358, som jag även yrkar bifall till. Till sist vill jag, herr talman, säga några ord om en motion, II: 709, av herr Magnusson i Nennesholm och undertecknad, som gäller snabbutredning om vägsaltets användning. Vi har tidigare diskuterat denna fråga här i kammaren i samband med besvarandet av en interpellation, och därför skall jag inte fördjupa mig i problematiken. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att utskottet i sin skrivning erkänt, att det uppstår allvarliga olägenheter vid användandet av vägsalt. Jag skall inte upprepa de argument jag framförde för en tid sedan beträffande förorening av vattentäkter, skador på bilar, vägar m.m. som vägsaltet förorsakar. Den undersökning som statsrådet utlovade vid detta tillfälle hoppas jag blir påskyndad, så att vägsaltet kommer ur bilden i samband med de halkbekämpningsåtgärder som måhända vidtas under nästa vintersäsong. Enligt min mening är detta en betydelsefull åtgärd även från naturvårdsoch miljösynpunkt.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att nu hålla något längre anförande. Alla vet hur viktig den fråga är som vi nu behandlar. Goda kommunikationer och goda vägar är en viktig förutsättning för det moderna samhällets funktion och utveckling. Vad beträffar de principiella synpunkterna kan jag också instämma i vad herr Gustafson i Göteborg tidigare anförde. Jag nöjer mig på den punkten med det instämmandet. | | Däremot kan jag inte underlåta att i en annan punkt hävda en annan mening, nämligen när det gäller: fördelningen av de alltför begränsade resurser som ställes till de anslagsbeviljande myndigheternas förfogande. Jag har i en motion pekat på att det län som jag representerar också i år har behandlats styvmoderligt vid fördelningen av de medel det här gäller, och jag har i motionen föreslagit rättelse därvidlag. Tyvärr har jag inte haft någon framgång med motionen vid dess behandling i utskottet. Däremot har jag anledning att med tillfredsställelse konstatera att vägverket beslutat höja rambeloppet i ungefär den utsträckning som begärts i den motion jag väckt i denna kammare och som är likalydande med den som herr Lindblad burit fram i medkammaren. Jag kan emellertid inte underlåta att påpeka att Gävleborgs län varken tidigare eller nu har fått sin enligt vår mening rättmätiga andel av: väganslagen. En sammanställning från 1967 visar att Gävleborgs län då låg på femte plats bland länen när det gällde investeringar och på åttonde plats när det gällde det sammanlagda anslaget till vägväsendet nedifrån räknat. Om man sedan också tar hänsyn till att vi på många håll i länet har synnerligen undermåliga vägar och dessutom långa avstånd, torde man med skäl kunna påstå att vi har blivit styvmoderligt behandlade. Jag får ofta påstötningar om att jag måste ta upp länets vägfrågor här i riksdagen. Vi kan inte i längden finna oss i att ha så dåliga vägar i länet, säger man. Och när jag då också kan peka på den orättvisa medelsfördelningen vore det onaturligt, om jag inte toge vara på alla tillfällen att säga ifrån att en ändring till det bättre måste ske. Det har stor betydelse för länets utveckling, och vi är, som sagt, i stort behov av en upprustning av vägväsendet. Så som frågan nu ligger till skall jag emellertid inte ställa något yrkande om bifall till vår motion, men det är min förhoppning att kommunikationsministern och vägverket tar hänsyn till de synpunkter som framförs i motionen och till de faktiska förhållanden som föreligger.

Herr talman! Jag vill först erinra herr Westberg i Ljusdal och kammarens ledamöter i övrigt om att jag för min del kan skryta med att representera det län som har de sämsta vägarna i landet, om de olika länen nu skall graderas på detta sätt. Jag begärde, herr talman, ordet närmast för att säga några ord om den principiella fråga som här har diskuterats, nämligen om fördelningen av ansvaret för vägbyggandet. Jag lyssnade för ett par, tre år sedan till en mycket framstående representant för statsmakterna som redogjorde för hela frågekomplexet i anslutning till det framtida vägbyggandet. Denne förmenade att man inte med nuvarande sätt att bygga vägar kan klara väbgyggandet även ute i glesbygdsområdena och i de små tätorterna, såsom han uttryckte sig. Detta gjorde mig vid den tidpunkten mycket bekymrad, och resonemanget har återgetts i tidningarna och skapat oro i olika delar av vårt land.

Låt mig, herr talman, till statsrådet och hans medhjälpare säga att man givit uttryck för en riktig inställning när man säger att man skall eftersträva en rationellare och bättre ordning för att få ut så mycket som möjligt av pengarna. För min personliga del tror jag emellertid inte att man kan uppnå detta genom att fördela vägbyggandet mellan staten och kommunerna. Jag är övertygad om att det finns många andra åtgärder att vidtaga för att bättre vinna rationaliseringsvinster. Det kan inte vara orimligt att i dagens gemensamma hushållning mellan staten och kommunerna på olika områden — och jag inräknar däri även landstingen — åstadkomma en sådan planering, att även de berörda kommunerna kan medverka i sådana fall där staten skall bygga en väg genom en mindre eller 'större tätort. Herr talman! Det är endast denna synpunkt jag velat framföra. Jag hoppas verkligen att man inom departementet inte skall hålla fast vid endast denna fördelning av byggandet mellan kommunerna och staten utan också skall pröva andra vägar. Låt mig avslutningsvis, herr talman, säga att jag är glad över att statsrådet ändå så pass positivt uttalat att han inte på något sätt känner sig bunden inför departementets prövning av vägbyggnadsansvaret. Jag vill allra sist säga att jag verkligen hoppas att denna prövning leder fram till att man inte skall övervältra något av ansvaret i den nuvarande fördelningen av byggandet av vägar och dylikt på kommunerna. Detta skulle, såsom tidigare framhållits i denna kammare, inte vara till fördel för landet i dess helhet.

Herr talman! Jag vill först med tillfredsställelse notera det som herr Sundelin sist sade, beträffande fördelningen av väghållningsansvaret mellan stat och kommun. Det sammanfaller med de synpunkter som framförts av reservanterna. Det har, herr talman, väckts en hel del motioner som refereras i utlåtandet men som avstyrks av utskottet. Jag skall givetvis inte gå in på dem i detalj utan vill endast beträffande vägsaltet, som ju varit en stor debattfråga, säga att jag med tillfredsställelse noterar att motionärerna är nöjda med utskottets skrivning; det har inte yrkats bifall till några av motionerna i frågan. Vi har ägnat detta problem utomordentligt stor uppmärksamhet vid behandlingen i utskottet, och vi har fått klart för oss att det fortfarande finns brister både i metodiken när det gäller saltningen och i den tekniska materielen. Vi har också förvissat oss om att det pågår en energisk verksamhet för att nå fram till ett tillfredsställande resultat. Till yttermera visso har vi uttalat att vi förutsätter att »verkets arbete på området intensifieras i syfte inte minst att förbättra tillämpade metoder samt den tekniska materielen». Jag vill understryka detta utskottets uttalande.

Motionsförslagen innebär ju faktiskt en mycket hård belastning på städerna. Jag antar att motionärerna har detta fullt klart för sig. Jag hän visar till utskottets uttalande, att man innan man över huvud taget tar upp sådana här diskussioner bör avvakta vägplaneutredningens betänkande, och jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill med glädje notera de synpunkter som herr Sundelin framförde beträffande fördelningen mellan stat och kommun i fråga om vägkostnaderna vilka helt överensstämmer med de av mig tidigare under debatten framförda. Herr Gustafson i Göteborg noterade att vi var nöjda med det uttalande som utskottet gjort i fråga om vår motion om vägsaltet. Jag sade att jag var glad över detta uttalande och tillfredsställd med den uppmärksamhet som utskottet ägnat vägsaltdebatten och det erkännande som gjorts beträffande motionen. Men huruvida vi är nöjda eller inte får vi klart för oss när vi kommer in på nästa halkbekämpningsperiod. Det kommer då att visa sig om undersökningarna är klarlagda så att vi slipper det vägsalt som ställt till så stor oreda, vållat så stort besvär samt förorsakat kostnader under den gångna säsongen. Beträffande de motioner som herr Gustafson i Göteborg apostroferade vill jag bara säga att det är självklart att städerna kommer att utsättas för vissa belastningar genom en sänkning av anslagsprocenten. Men herr Gustafson i Göteborg bör också tänka på att även landsbygden med dess långa och stora avstånd, för många platser speciellt långa avstånd, dras med oerhört stora och kostnadskrävande vägbyggnadsprojekt. Detta gäller inte minst med tanke på den stora belastning som vägarna kommer att utsättas för. Beträffande vissa transporter av bl.a. betydelsefulla råvaror till bl.a. exportnäringar måste det bli rationaliseringsåtgärder som säkerställer att dessa vägar får den bärkraft som behövs. Herr talman!

Herr talman! Jag skulle bara vilja råda herr Persson i Heden att ta ett samtal med sina partikamrater i städerna för att få klarhet om vilka stora problem man där har med att lösa frågorna redan med den bidragsprocent som nu tillämpas.
Herr talman! Jag vill bara returnera det rådet till herr Gustafson i Göteborg och be honom att ta ett samtal med sina partivänner i de bygder som har de långa avstånden och de dåliga vägarna.

Herr talman! Genom tillkomsten av statens trafiksäkerhetsverk har vi fått ett instrument som kan: göra stora insatser för trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsverket har lagt upp ett ambitiöst arbetsprogram' för den närmaste framtiden. Men alla frågor beträffande trafiksäkerheten är sannerligen inte lösta genom tillkomsten av detta verk. Det visar för övrigt det förhållandet att utskottet: enhälligt hos Kungl. Maj:t har hemställt om överväganden beträffande samarbetet: mellan trafiksäkerhetsverket och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Det finns alltså möjligheter att ytterligare effektivisera arbetet. För reservanterna har det synts vara mycket angeläget att trafiksäkerhetsarbetet bedrivs med målsättningen att väsentligt nedbringa antalet trafikolyckor. För närvarande 'omkommer ungefär 1 200 människor årligen i vägtrafikolyckor. Det är en hög siffra, i synnerhet om den jämförs med att olyckor med andra trafikmedel. kräver sammanlagt omkring. 200 dödsoffer per år. De flesta olyckorna inträffar alltså vid färd med trafikmedel för vilka vi så att säga själva bär ansvaret för säkerheten. Reservanterna och motionärerna har ansett att man bör få till stånd en parlamentarisk : utredning i syfte att avsevärt nedbringa antalet olyckor och att. man inte bör nöja sig med att vi nu befinner oss på en platå och att detta med. hänsyn till ökningen av trafiken innebär en relativ förbättring. Vi anser att man måste försöka ta ett radikalt grepp i syfte att få en ordentlig nedpressning av antalet trafikoffer. Man har tyvärr också kunnat konstatera att antalet: svåra trafikolyckor har ökat. Detta motiverar enligt vår mening att man tillsätter en utredning. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen nr 5.

Herr talman! Under denna punkt behandlas motionen 1II:682, som väckts av herr Bengtsson i Landskrona och mig. I denna motion hemställs att expertgrupper skall tillsättas för undersökning av. trafikolyckor. I några fall då verkligt svåra olyckor inträffat har myndigheterna tillsatt expertgrupper för att försöka reda ut orsakerna till olyckan. Det har vid dessa tillfällen framkommit resultat som varit av stor betydelse när det gällt att skapa förutsättningar för en aktivare trafikövervakning och en bättre trafikupplysning. Det skulle vara mycket önskvärt om sådana undersökningar i framtiden på ett mer påtagligt sätt finge ligga till grund för de åtgärder som kan vara motiverade. Vi har därför i vår motion föreslagit att permanenta expertgrupper skall inrättas. Sådana expertgrupper kan t.ex. inrättas i varje län eller inom annat lämpligt geografiskt område. Gruppernas uppgift skulle vara att så snart en svårare trafikolycka inträffat på ort och ställe göra en undersökning. Det material som på detta sätt regionalt insamlades skulle vara tillgängligt för fortsatta undersökningar beträffande orsakerna till att olyckor inträffar. Härigenom skulle man på ett bättre sätt kunna tillvarata lokala och regionala erfarenheter. I utskottsutlåtandet framhålles att dessa frågor är föremål för trafiksäkerhetsverkets prövning. Vi får väl anse att det är bra att dessa frågor kommit med i den utredning som nu pågår om en bättre trafiksäkerhet. Jag förutsätter emellertid att man tar allvarligt på dessa uppgifter och att man driver dessa frågor på det sätt som vi önskar. Vi vill säga detta med utgångspunkt från att det är mycket väsentligt att man får ett mera konstruktivt uppföljande och en intensifierad kartläggning av de olika orsakssammanhang som på många ställen starkt bidragit till olyckor av allvarlig karaktär. Herr talman! Jag har med detta velat understryka vikten av att dessa frågor tas med vid bedömningen och avstår från att göra ytterligare yrkanden.

Herr talman! I reservationen, som herr Gustafson i Göteborg nyss gjorde sig till talesman för, framhålles inledningsvis att under senare år ansträngningarna att minska olycksfrekvensen på vägarna har intensifierats. Jag vill instämma i detta påstående och ytterigare understryka detsamma med någ :a exempel. Arbetet i samband med högertrafikomläggningen anser jag vara ett gott exempel på ett effektivt lagarbete mellan myndigheter och organisationer. Det ledde också till ett såväl tekniskt som trafiksäkerhetsmässigt gott resultat. Trafiksäkerhetsverket fullföljer nu det samordningsarbete som då inleddes framför allt genom två organ, planeringsnämnden och den rådgivande delegationen. Den förra består av representanter för statliga myndigheter, Landstingsförbundet, stadsoch kommunförbunden samt AB Svensk bilprovning. Den senare representerar de stora fackliga organisationerna och motororganisationerna. Dessutom har verket i samråd med myndigheter, organisationer och intressegrupper bildat en rad arbetsgrupper som undersöker och utarbetar lösningar till olika begränsade problem. Sammanlagt är det ett hundratal experter inom olika områden av trafiksäkerhetsarbetet som är engagerade i dessa arbetsgrupper. Samarbetsorganen tar upp såväl lö pande som mera långsiktiga problem till behandling. Planeringsnämnden har framlagt ett konkret arbetsprogram i vilket man förmodligen för första gången i världen knutit samman ållt som ryms inom trafiksäkerhetsområdet i ett gemensamt program. Planeringsnämnden kommer nu att sätta i gång med en mera långsiktig plan för trafiksäkerhetsarbetet. Som en del i detta ingår en samlad orientering av förslag till nya åtgärder på de områden som är av betydelse för trafiksäkerheten. Planeringsnämnden kommer även att göra en närmare bedömning av de behov av kraftigt ökade resurser som för närvarande föreligger på en rad områden som är av central betydelse för trafiksäkerheten. Denna korta och sammanfattande redogörelse torde visa att samordningen av trafiksäkerhetsarbetet har kommit långt och i dag fungerar — vågar jag påstå — ganska väl. Motionen oin en parlamentarisk utredning synes mot den här tecknade bakgrunden vara alltför sent väckt. I själva verket skulle en eventuell utredning i nuvarande 'skede av intensivt arbete: kunna verka splittrande och även fördröjande. Det ligger i själva tekniken på detta komplicerade område att det tar en viss tid innan man når direkt påtagliga resultat. En utredning just nu skulle utan tvivel åstadkomma att effekten: av 'samördningsarbetet skulle skjutas långt in i framtiden. Även om samarbetet” nu' har fått fasta och som det verkär effektivå förmer är det klart att det organisatoriskt återstår någon enstaka punktfråga att lösa, t.ex. NTF:s 'ställning i trafiksäkerhetsarbetet. På denna punkt har också ett enhälligt utskott förordat en utredning, vilket jag som motionär i frågan hälsar med största tillfredsställelse. På detta begränsade område, som gäl ler samarbetet mellan ståtens'trafiksäkerhetsverk och NTF, tror jag att det råder en viss dualism och att det finns behov av att arbetet effektiviseras. Vi har skrivit mycket uppfordrande på denna punkt, och statsutskottet förväntar att Kungl. Maj:t om möjligt redan till nästkommande års riksdag framlägger förslag i den antydda riktningen. Inte heller när det gäller trafiksäkerhetsläget i stort torde det i dag vara motiverat med hårdare ingrepp i formerna för samordningen av trafiksäkerhetsarbetet. Detta torde bäst framgå av trafikförsäkringsbolagens statistik över inträffade skadefall.

även under de två första månaderna i år har antalet skadefall legat på en relativt låg nivå. Jag säger inte detta för att ge uttryck åt någon tillfredsställelse, men jag tycker att det är fakta som hör till dagens debatt.

Herr talman! Herr Lindahl sade mot slutet av sitt anförande att vi måste intensifiera våra ansträngningar för att öka trafiksäkerheten. Det vill jag instämma i. Den redogörelse som han dessförinnan gav kunde möjligen ge ett intryck av att vi kunde vara relativt belåtna. Som jag sade i mitt första anförande har det inträtt en relativ förbättring, eftersom antalet olyckor ligger på en platå trots att biltrafiken har ökat avsevärt. Av de årssiffror över antalet som omkommit i trafiken och som herr Lindahl lämnade framgick, att det var en nedgång år 1967 såsom ett resultat av de speciella åtgärder som vidtogs i samband med övergången till högertrafik, medan antalet dödade i trafiken år 1968 beräknas ha ökat till 1200 personer. Herr Lindahl sade i det sammanhanget, att detta är ungefär vad man har brukat anse som »normalt». Skall vi nu nöja oss med detta? Skall vi betrakta det som normalt att tre eller fyra personer varje dag dör på våra vägar? Reservanterna menar att vi måste ompröva trafiksäkerhetsarbetet med syfte att avsevärt mnedbringa antalet olyckor, och det är den inställningen som ligger bakom motionerna. Nu är herr Lindahl och jag inte på något sätt oeniga när det gäller behovet av en utredning om trafiksäkerheten. Herr Lindahl har, såsom han nämnde, i motion II: 702 yrkat, att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall anhålla, att organisationen och planeringen av det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet skall bli föremål för utredning med beaktande av de synpunkter som anförts i motionen. Vi är alltså inte oeniga om behovet av en utredning, men vi är oeniga när det gäller den omfattning som utredningen skall ha.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart angeläget att nedbringa antalet olycksfall i trafiken. Vi som sysslar med detta i de kommunala trafiknämnderna har uppgiften att försöka på bästa sätt lösa olika trafikproblem och nedbringa antalet olycksfall. Några representanter för Örebro stad gjorde strax före påsk en resa till England, Tyskland och Holland för att studera förhållandena där. Med anledning av herr Lindahls intressanta redogörelse vill jag nämna ett par synpunkter som kommit fram under vår resa, under vilken vi bl.a. kunde studera SCAFT normernas praktiska tillämpning. I England finns en stad på 30 000 invånare som heter Cumbernauld, och på de vägar som där har byggts har man icke haft någon dödsolycka i trafiken under fem år. Vi hoppas att man skall kunna införa sådana normer i tätorterna att vi får planskilda korsningar — jag tror det skulle betyda utomordentligt mycket för en säkrare trafik. Det skulle vara intressant om herr Lindahl ville granska dessa saker och ange någon uppfattning om huruvida dessa normer skulle kunna vara ett vettigare alternativ till våra traditionella lösningar av trafikproblemen.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg och jag behöver inte tvista i denna sak, eftersom vi är ense i själva sakfrågan. Det poängterade jag inledningsvis, då jag framhöll att också reservanterna erkänner att ansträngningarna att minska olycksfallsfrekvensen på vägarna har intensifierats, och det är vad jag har försökt att framhålla med mitt inlägg för en stund sedan. Men det är, herr Gustafson, tanken på en parlamentarisk utredning som vi inte tror på. Vi har i Sverige kommit långt, och vi önskar en god fortsättning för statens trafiksäkerhetsverk. Därför är jag uppriktigt rädd för att en parlamentarisk utredning, som mittenpartierna här föreslår, skulle försvåra och måhända försinka trafiksäkerhetsverkets arbete, som nu har kommit i gång på ett så utmärkt sätt. Jag skulle till och med vilja säga att om en parlamentarisk utredning skulle tillsättas, kan man väl misstänka att en sådan utredning skulle ta ganska lång tid, den kanske behöver ha tre, fyra, fem år till sitt förfogande — vad vet jag. Någon snabbutredning kan det naturligtvis inte bli tal om. Nog skulle, herr Gustafson, en sådan utredning begränsa rörelsefriheten under tiden, eller hur? Regeringens hänvisningar till sittande utredningar brukar ju inte alltid vara så populära på oppositionshåll. Därför har jag efter ingående prövning kommit fram till att ett bifall till reservationen ur rent sakliga synpunkter vore felaktigt, och motionärerna är enligt min mening för sent ute.
Herr talman! Givetvis skulle ett bifall till denna reservation innebära att trafiksäkerhetsverket skulle fortsätta med det arbetsprogram det nu har. Ingenting skulle hindra detta. Man är aldrig för sent ute, herr Lindahl, om man vill göra en verklig insats för att nedbringa antalet dödsolyckor på våra vägar.

Herr talman! Utskottsmajoritetens talesman sade nyss att man måste ställa ökade resurser till förfogande för arbetet på en bättre trafiksäkerhet. Det finns ett utmärkt tillfälle att göra detta vid behandlingen av denna punkt som gäller anslaget till trafiksäkerhetsforskning. | Kungl. Maj:t har höjt anslaget med 125 000 kronor, vilket nätt och jämnt torde motsvara kostnadsökningarna under perioden. Med detta anslag torde in te ens den befintliga forskningskapaciteten kunna utnyttjas, och i ett läge då vi behöver en intensifierad forskning på det här området är detta mycket anmärkningsvärt. Jag vill understryka behovet av det belopp som trafiksäkerhetsrådet begär och yrkar bifall till reservationen nr 6.
Herr talman! Arbetet med trafiksäkerheten är i själva verket mycket komplicerat, och problemen måste angripas från många olika utgångspunkter för att man skall kunna nå resultat. När man sysslat med detta arbete litet mera ingående märker man att det inte går att finna Columbi ägg. Det går inte att säga: Gör nu bara på det eller det sättet så nedbringas antalet svåra olyckor med många procent. Nej, man får försöka leta efter möjligheter både här och där att sänka olycksantalet med procent eller delar av procent. Man är därför tvungen att gå till botten med problemen och ägna sig åt en tålmodig och intensiv forskning. Utan denna forskning är trafiksäkerhetsarbetet ett arbete i mörker; man famlar omkring och vet inte om de insatser man gör är de riktiga eller ens om de går i rätt riktning: i Det är således utomordentligt viktigt att man har den grundläggande forskningen till ledning för sitt arbete, och det är en mängd olika discipliner som därvid måste samverka. Jag skall här bara nämna några. Matematik och statistik spelar mycket stor roll när det gäller att beräkna verkningarna av olika åtgärder. Andra viktiga ämnen är fordonsteknik, trafikteknik och vägteknik. Vidare måste den medicinska forskningen vara med; jag vill bara erinra om trötthetsproblemet, som ju har blivit föremål för en ingående analys i trafiksäkerhetsrådet. Även psykologin och psykiatrin måste medverka, och enligt min mening vore det mycket dålig eko nomi att inte låta samtliga berörda forskare arbeta för fullt. Vi behöver deras resultat, och vi behöver dem snabbt för att med den intensitet som hänsynen till människoliv kräver kunna angripa det stora sociala onda som trafikolyckorna på våra vägar utgör. Herr talman! Med det anförda vill jag instämma i det yrkande som här ställts av herr Gustafson i Göteborg om bifall till reservationen.

Herr talman! Reservanternas talesmän har här fattat sig föredömligt kort, och trots att vi här diskuterar en stor fråga som förtjänar att belysas ingående skall jag försöka tillägna mig samma teknik som de, d. v. s. tala mycket kort. Enligt min mening gör oppositionen det lätt för sig, när man bara accepterar av berörda verk presenterade petita. Det är ingen större konst att biträda verkens önskemål, och trafiksäkerhetsrådets petita, som de borgerliga talesmännen här accepterat utan några prutningar, är naturligtvis som alltid väl underbyggda. Men jag känner mig tvungen att på nytt erinra om det som gick igenom debatten om föregående ärende rörande väganslagen, att det är regering och riksdag som skall göra den totala bedömningen med hänsyn till de samhällsekonomiska resurserna. När jag säger detta vill jag inte bli beskylld för att ge uttryck för förnöjsamhet. I och för sig skulle jag också önska att anslaget höjdes. Men jag vill ändå påpeka att ökningen inte är så dålig. Att höja anslaget från 2 508 000 till 3 miljoner kronor är inte någon liten ökning — även om jag vill erkänna att behoven på detta område är mycket stora. Vi har tyvärr tvingats pruta på många områden, men trafiksäkerhetssektorn har blivit bättre tillgodosedd än andra. Som framgått av debatten pågår nu ett omfattande forskningsoch utredningsarbete, och statens trafiksäker hetsverk och planeringsnämnden har i år presenterat ett omfattande handlingsprogram. I likhet med reservanterna har utskottsmajoriteten ansett att trafiksäkerhetsrådet måste få ökade resurser för sitt betydelsefulla arbete, och den av Kungl. Maj:t föreslagna medelstilldelningen bör möjliggöra en viss ökning av forskningsinsatserna. Men på längre sikt är det måhända av större intresse att 1964 års transportforskningsutrednings förslag för närvarande prövas inom Kungl. Maj:ts kansli, vilket också framhållits i utskottets utlåtande, och i avvaktan på resultatet härav har utskottet ansett sig böra biträda Kungl. Maj:ts förslag. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! När herr Lindahl säger att vi inom oppositionen gör det lätt för oss genom att bara begära höjning av anslagen i enlighet med verkens petita vill jag säga att detta — om jag inte missminner mig — är den enda punkt på budgeten där jag föreslagit ett höjt anslag, och det är väl ganska blygsamt när det gäller en budget på över 40 miljarder kronor.
Herr talman! Trafiksäkerhetsverket är ju ett ganska nytillkommet verk. Det började sin verksamhet den 1 januari 1968. Det förslag som nu föreligger från utskottets sida innebär kraftiga höjningar av verkets anslag, men i här förevarande avseende är höjningen obetydlig, det erkännes gärna.
Jag tycker att det är väl använda pengar om man på ett så centralt område verkligen kan gå till botten av problemen och ge trafiksäkerhetsverket grundvalarna för dess verksamhet i form av ordentliga väl bestyrkta forskningsresultat.
Utskottet har emellertid bl.a. hänvisat till att förslagen från trafikforskningsutredningen för närvarande är föremål för prövning inom Kungl. Maj:ts kansli. I avvaktan därpå har utskottsmajoriteten inte ansett sig böra göra någon ändring i Kungl. Maj:ts förslag.
Vad trafiksäkerhetsverkets uppgifter angår vet herr Lindahl måhända att jag är utomordentligt entusiastisk över detta verk och har motionerat för dess tillkomst, jag tror under tio års tid.
Herr Lundström har på ett utförligt sätt redogjort för majoritetens motivering; det behöver alltså inte jag göra. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Med anledning av vad utskottsmajoritetens talesman sade beträffande anslagsökningar på denna punkt är det kanske motiverat att fästa uppmärksamheten på att ökningen när det gäller anslagets forskningsan del bara är 125000 kronor. Som jag framhöll i mitt första anförande i ärendet räcker detta inte till stort mer än att täcka kostnadsökningarna. Inte ens den befintliga forskningskapaciteten kan utnyttjas med detta anslag. Vi har självfallet gjort olika bedömningar härvidlag. Reservanterna anser att den samlade bilden av vad som samhällsekonomiskt och statsfinansiellt är möjligt att åstadkomma visar att detta, såsom herr Lindahl också sade, väl underbyggda äskande från trafiksäkerhetsverket kan tillgodoses.